Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsminister Lena Hjelm-Wallén för svaret, men jag hade faktiskt väntat mig ett bättre svar. Det är ju så att i våras, i den s.k. dammsugningsoperationen, återlämnades 3 500 årselevplatser till riksramarna för gymnasieskolan. Huvuddelen av dessa årselevplatser utgjorde länsskolnämndernas reserver för kommande beslut i fråga om lärlingsutbildning, LA-kurser och högre specialkurser. Samtidigt som de icke ianspråktagna årselevplatserna har återgått till riksramarna har länsskolnämnderna anmält behov av ytterligare 8 300 årselevplatser, vilket visar skillnaden mellan ramarna och verkligheten. Omfördelningen av årselevplatser från lilla till stora ramen fick till konsekvens att kommuner i vissa län saknar eller har mycket begränsade möjligheter att inrätta kurser som behövs för att klara av bl.a. det kommunala uppföljningsansvaret. Problemen tycks i det här avseendet vara värre i Malmöhus län än i andra län. Enligt länsskolnämndens bedömning är behovet där nästan 600 platser på de olika ramarna. Ju längre tiden har gått sedan i våras, desto mera brännande har behovet blivit. Speciellt gäller detta i ett par nyckelutbildningar, som invandrarkurser och ett stort antal LA-kurser i Malmö kommun, där det enligt skolstyrelsens uppfattning är absolut nödvändigt att kurserna kommer till stånd för att ca 700 16 till 17-åringar skall kunna bli attraktiva på arbetsmarknaden — ungdomar som trots prioritering av den åldersgruppen vid intagningen inte har kommit in i gymnasieskolan. I andra kommuner har resignationen däremot redan spritt sig. Det är därför beklagligt att utbildningsministern dröjt så länge med att vidta nödvändiga åtgärder. Höstterminen är redan långt liden, och möjligheterna att komma till rätta med de stora problem som ungdomarna möter i Malmöhus län blir allt mindre. Atti detta prekära läge inte komma med ett kraftfullare svar än att ärendet bereds i regeringskansliet är enligt min uppfattning inte tillfredsställande. Det brådskar enligt min uppfattning, och statsrådet har ju haft möjlighet att tänka på den här frågan sedan den 22 maj, då vi senast diskuterade den. Jag varnade då för utvecklingen. Min nya fråga blir därför: När avser statsrådet Lena Hjelm-Wallén att göra något i den här prekära frågan? Det är ju de mest sårbara ungdomarna det rör sig om.
Herr talman! I riksdagens talarstol stiger talare efter talare upp och ställer konkreta frågor till statsråd: När tänker ni satsa mer resurser på det området, på det området och på det området? Företrädare för samma partier säger i andra sammanhang att vi skall minska utgifterna totalt sett och sänka skatten. Det här går inte riktigt ihop. Det är det som det beror på att man inte får konkreta svar. Självfallet har också jag tagit del av önskemål om fler platser inom gymnasieskolorganisationen. Det är önskemål som jag har mycket stor förståelse för, eftersom det allra bästa vi kan ge ungdomarna i den här situationen är utbildning. Vi är helt överens om det, men samtidigt måste vi vara klara över att den statsfinansiella situationen, med det budgetunderskott som vi faktiskt har ärvt från tidigare regeringar, är sådan att vi inte har möjlighet att tillgodose alla behov hur behjärtans värda de än är. Vi arbetar med den här frågan i regeringskansliet, och det har jag givit besked om. Min förhoppning är naturligtvis att vi skall hitta något sätt att hjälpa till. Men i såväl denna fråga som alla andra frågor måste vi arbeta med mycket stor ekonomisk restriktivitet, och det tycker jag att Rune Rydén borde ha förståelse för.
Herr talman! Jag vill till statsrådet Lena Hjelm-Wallén säga att jag naturligtvis har förståelse för att regeringen seriöst och allvarligt arbetar med de ekonomiska frågorna. Vidare är jag klar över att det här inte är någon lätt fråga. Jag tycker dock att den dammsugningsoperation som genomfördes i våras hade något av panikens tecken över sig. Man hade lättare kunnat lösa problemen med de teoretiska utbildningarna om man hade varit något generösare med rambildningen på den sidan. Nu sitter vi dock där vi sitter, och de ungdomar som det här gäller är, som jag sagt, den mest sårbara ungdomsgruppen. Det allra bästa för dem är kanske att ge dem någon form av utbildning, i stället för att lämna dem praktiskt taget vind för våg. Om inte möjligheter ges till LA-kurser, till högre specialkurser och till den invandrarundervisning som jag talade om tidigare, kommer en grupp ungdomar i bl.a. Malmö kommun att utelämnas på ett sätt som jag finner långt ifrån tillfredsställande. Man kan diskutera från vilken ram medlen till denna utbildning skall tas. Min uppfattning är dock att det är betydligt billigare att ge ungdomarna utbildning än att på annat sätt försöka ge dem socialt understöd. Deras möjligheter att klara sig själva i framtiden skulle därmed bli större. Därför är det min förhoppning att Lena Hjelm-Wallén kommer att ha framgång i sitt arbete i regeringskansliet när det gäller att skaffa fram medel, så att de här ungdomarna kan få hjälp.

Herr talman! Ulla Tillander har frågat mig om regeringen är beredd att föreslå en omprövning av beslutet om nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö så att såväl grundutbildning som forskning kan leva vidare. Jag är inte beredd att föreslå en sådan omprövning. Efter riksdagens beslut i frågan i våras har det förts fram en rad idéer och förslag om hur en fortsatt odontologisk utbildningsoch forskningsverksamhet i Malmö skulle kunna utformas sedan grundutbildningen av tandläkare har avvecklats. I dagarna har också universitetsoch högskoleämbetet delredovisat det uppdrag om odontologisk utbildning och forskning som ämbetet fick efter riksdagsbeslutet. Jag räknar med att så snart som möjligt, och senast i 1985 års budgetproposition, redovisa mina ställningstaganden i dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min fråga, men jag beklagar att svaret är så negativt. När beslutet om en nedläggning av tandläkarutbildningen i Malmö togs i våras hade man verkligen anledning att fråga sig om det var samhällsekonomiskt försvarbart att för en besparing på några miljoner kronor avhända sig resurser för ett mångdubbelt större belopp och att dessutom friställa 500 personer, av vilka 365 är kvinnor. Den här friställningen medför faktiskt nya kostnader. Argumenten mot en nedläggning är väl kända, och de är lika starka nu som de var tidigare. På tandläkarhögskolan i Malmö ger man inte upp kampen för sin existens. Man har från högskolans sida avgivit ett yttrande till UHÄ, där man ger en redovisning av hur man ser på möjligheterna att leva vidare. Man tar då fasta på givna utfästelser om forskningsresurser. Man vill vid tandläkarhögskolan bygga upp en stomme för det fortsatta arbetet med att verka för utbildningens överlevnad, och den stommen skulle bestå av forskning och specialisttandvård. För att man från Malmöhus läns landsting och Malmö kommun skall satsa sina utlovade miljoner har man, enligt uppgift, ställt som villkor att en statlig forskningsorganisation får vara kvar. Vi vet ju att svensk tandvård står i högsta världsklass. Samtidigt ropar man i stora delar av världen efter skickliga tandvårdsteam. Vid tandläkarhögskolan i Malmö räknar man med att om denna kärna av forskning kan bibehållas, kommer tandvårdsutbildning att kunna säljas till länder som har ekonomiska resurser men få utbildningsanstalter. Det borde egentligen inte behöva påpekas att de länder som vårt land i det här sammanhanget kan komma att söka kontakt med måste motsvara det minimum av mänsklig anständighet utan vilken varje form av sådant här samarbete omöjliggörs. Internationell utbildning, vidareutbildning och samarbete med näringslivet är olika bitar i det utvecklingsarbete som nu planeras vid tandläkarhögskolan. Men att få behålla resurserna för forskningen är en förutsättning för det fortsatta arbetet. UHÄ har ställt sig positivt, men än har regeringen alltså inte lämnat besked. Trots det svar som jag fått — frågan måste ändå ha diskuterats ganska ingående sedan beslutet togs i våras — vill jag därför fråga utbildningsministern: Kan man vid tandläkarhögskolan i Malmö räkna med att få behålla anslaget för forskning ograverat?
Herr talman! Jag har haft tillfälle att träffa företrädare för högskolemyndigheter i Malmö-Lund och inte alls mött samma pessimistiska syn som Ulla Tillander gav uttryck för nu. Man har tvärtom hittat nya sätt att lösa olika frågor och har stora förhoppningar på att klara en hel del av t.ex. sysselsättningsfrågorna, som Ulla Tillander tog upp. Jag har självfallet sett positivt på detta. Hur vi skall ha det med forskningsorganisationen har vi naturligtvis samtalat om. Men det var först i måndags som UHÄT:s förslag kom in till departementet, och jag vore tacksam om jag fick några fler dagar än tre för att ta ställning till frågan.
Herr talman! Den här frågan kan inte vara så ny för utbildningsministern att det var först för tre dagar sedan som den kom upp. Nu har Lena Hjelm-Wallén den fina möjligheten att ge ett klart besked. Kommer dessa ca 11 milj.kr. som forskningen kostar att beviljas tandläkarhögskolan i Malmö? Om svaret är ja innebär det att det omedelbart kommer 8 milj.kr. från landstinget och 4 milj.kr. från kommunen. Om svaret skulle bli nej innebär det ett totalt bortfall av 23 milj.kr. Det betyder bokstavligen liv eller död för tandläkarhögskolan och för allt det som den står för i denna drabbade kommun.

Herr talman! Jörgen Ullenhag har frågat mig om regeringen avser att till riksdagen lägga fram förslag om ändring i reglerna för studiemedel. Vidare har Jörgen Ullenhag frågat mig om regeringen har övergivit planerna på att återinföra äktamakeprövning vid tilldelning av studiemedel. Utbildningsdepartementet remitterade den 10 september i år en promemoria med förslag om differentierade studiemedel . Remisstiden går ut den 10 december 1984. Syftet med promemorian är att ge regeringen underlag för ställningstagande till möjligheterna att åstadkomma omprioriteringar inom studiemedelssystemet till förmån för de studerande som har störst behov av ökat stöd. Jag vill erinra om att ett enigt socialförsäkringsutskott hösten 1983 uttalade att en översyn av detta slag är av stor vikt. I promemorian presenteras vissa förslag till omfördelningar inom oförändrade resursramar. Remissinstanserna inbjuds också att komma med egna förslag till sådana omfördelningar. Regeringen avvaktar självfallet remissinstansernas synpunkter innan ställning tas till om något förslag till förändringar skall lämnas till riksdagen. Regeringen har f.n. inga planer på att förelägga riksdagen förslag om att återinföra den s.k. äktamakeprövningen.

Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på min interpellation. I en artikel i Dagens Nyheter den 30 juni i år presenterade utbildningsministerns närmaste medarbetare, statssekreteraren i utbildningsdepartemen tet Erland Ringborg, en departementspromemoria med förslag om långtgående förändringar i studiemedelssystemet. Ringborg ifrågasatte själva grundvalen för studiemedelssystemet, att det är generellt och lika för alla. Enda undantaget i dag är ju att studerande med barn kan få ytterligare lån, s.k. barntillägg. Studiestödet har ju tidigare varit differentierat, efter betyg och föräldrainkomst. Ringborgs tankar innebär att vi nu skall få en differentiering efter boendeform och ålder. En utgångspunkt var att studerande med barn var särskilt gynnade. Mot bakgrund av debatten om familjepolitiken som förs och har förts i alla politiska partier är den upptäckten utomordentligt förvånande. Enligt tankegångarna i utbildningsdepartementet skulle barntillägget avskaffas och i stället studiemedlen differentieras så att studerande med egen bostad får högre studiemedel än hemmaboende. Vidare skall ensamboende studerande få högre studiemedel än sammanboende och äldrestuderande få högre studiemedel än yngre. Resultatet blir att en ensam 25-årig studerande får mest pengar, medan en ensamstående kvinna med barn får mindre. Barnfamiljer, där båda studerar, får ännu mindre. I den debatt som följde på artiklarna i Dagens Nyheter sköts utgångspunkterna och beräkningarna helt i sank av olika kritiker. Jag skall ta några exempel. Gösta Karlsson, avgående vice ordförande i SFS, och Sture Åström, ledamot av socialdemokraternas högskolegrupp, menade i sitt debattinlägg att det Ringborgska förslaget ”systematiskt skulle gynna de ungdomar från höginkomsttagarhem som har kontakter och pengar nog för att skaffa en lägenhet”. De hävdade vidare att Ringborgs prioritering slår hårdast mot kvinnor och studerande inom socialgrupp 3. I en artikel i Dagens Nyheter den 27 augusti gjorde två utredare på SACOY/SR, Lillemor Mundebo och Gunilla Johansson, en förödande genomgång av departementspromemorian och Ringborgs artiklar. De pekade bl.a. på att det enligt tillgängliga undersökningar är studerande med försörjningsbörda och familjeansvar som har den större ekonomiska belastningen — oavsett ålder. Ordföranden i Umeå studentkår, Torbjörn Wennström, rapporterade om telefonsamtal från många bekymrade ensamföräldrar som inte får ekonomin att gå ihop trots att de vänder på varje slant. Hans slutsats blev: Det nya förslaget liknar osökt en bestraffningsaktion mot de kvinnor som vägrade att gå med på en återinförd äktamakeprövning i höstas. Till allt detta kan läggas, att med en åldersdifferentiering riskerar man att få till resultat att många ungdomar väntar med sin studiestart. Vidare blir följden ofelbart höga administrationskostnader, fler kontrollåtgärder och allmänt sett ett ökat krångel. Herr talman! Det vanliga när utbildningsdepartementet tar initiativ till förändringar på högskolans område är att de illa genomtänkta förslagen underkänns av en majoritet här i riksdagen. Listan är lång på regeringsnederlagen inom högskolans områden. Den här gången behöver kanske inte riksdagen rycka in för att sätta stopp för egendomliga förslag, som emanerar från Lena Hjelm-Walléns departement. Enligt tidningsuppgifter har den socialdemokratiska partikongressen nämligen redan förekommit riksdagen. Boendekostnad och samlevnadsformer skall inte påverka studiebidragens storlek, slog partikongressen fast — om man får tro tidningsuppgifterna. Alldeles säker på vad Lena Hjelm-Wallén kommer att företa sig på studiemedelsområdet kan man dock inte vara, efter ett mycket mångtydigt uttalande från en av hennes politiska medhjälpare i departementet, Jean Pierre Zune. Han uttalade nämligen i Svenska Dagbladet den 18 september: ”Studiemedlen måste omfördelas om vi på kort sikt skall kunna förbättra situationen för de utsatta studenterna, men vi kan förstås inte gå emot kongressens beslut.” Det är nog fler än jag som undrar vad det här betyder. Det som har hänt är följande. Lena Hjelm-Walléns statssekreterare talar sig i artiklar varm för ett system med differentierande studiemedel med hänsyn till ålder och boendekostnader. Den socialdemokratiska partikongressen tar avstånd från de tankarna. Och slutligen uttalar sig en annan av Lena Hjelm-Walléns medarbetare både för någon form av omfördelning och för att departementet skall vara lojalt med kongressens beslut. Som vanligt råder alltså total förvirring på utbildningsdepartementet. Lena Hjelm-Walléns svar skapar tyvärr inte heller någon klarhet. Hon säger att regeringen självfallet avvaktar remissinstansernas svar. Men kongressen avvaktade ju inte några svar från remissinstanserna. Nej, sade kongressen. Min följdfråga till Lena Hjelm-Wallén blir därför: Kan utbildningsministern tänka sig att gå ifrån partikongressens ställningstagande? Folkpartiet lyckades i regeringsställning få igenom en avveckling av äktamakeprövningen vid tilldelningen av studiemedel. Det var en viktig jämställdhetsreform och ett uttryck för principen att man skall betrakta enskilda människor som individer. Socialdemokraterna gick emot den reformen, och de motionerade om ett återinförande av äktamakeprövningen. Socialdemokraternas talesman i kammardebatten, den värderade ledamoten Ralf Lindström som f.ö. är närvarande här i dag, sade följande: ”Vi anser fortfarande att det finns mycket mer angelägna sätt att spendera statliga medel på än att använda dem till välbeställda familjer, där ena maken studerar.” Alla de 133 socialdemokratiska riksdagsmän som den 21 mars 1982 deltog i omröstningen röstade för ett återinförande av äktamakeprövningen. Lena Hjelm-Wallén följde sedan som nybliven utbildningsminister upp den socialdemokratiska principinställningen om ett återinförande av äktamakeprövningen. Hennes förslag i propositionsform var att studiemedlen skulle börja reduceras vid en årsinkomst av ca 80 000 kr. hos maken för att helt försvinna vid 150 000 kr. årsinkomst, om makarna inte hade barn. I realiteten skulle ett genomförande av Lena Hjelm-Walléns förslag innebära att mängder av kvinnor skulle komma att betraktas som bihang till sina män. De skulle helt enkelt förvägras studiemedel, om deras män tjänar för mycket. Frågan kom upp till avgörande i riksdagen den 14 december 1983. Det visade sig då att samtliga oppositionspartier i riksdagen gick emot regeringsförslaget om att återinföra äktamakeprövningen vid tilldelning av studiemedlen. Inte nog med det. Också på den socialdemokratiska kanten hade det skett en total omsvängning. Socialdemokraterna medverkade nu till att i denna fråga överge sin egen utbildningsminister. I riksdagsdebatten i december försökte jag förgäves få Lena Hjelm-Wallén att svara på frågan vad hon tyckte om äktamakeprövningen. Lena Hjelm Wallén hade ju själv som riksdagsledamot tidigare röstat för äktamakeprövningen. Hon hade därefter som minister lagt fram förslag om ett återinförande av äktamakeprövningen. Den intressanta frågan var då om hon ändrade uppfattning i samma stund som hennes egna partivänner körde över henne. Jag fick bara undanglidande svar den gången, och även när jag senare i riksdagsdebatterna har tagit upp frågan med socialdemokrater har svaren alltid varit undanglidande. Det vore bra om vi i dag kunde få ett klart och rakt svar, som innebär att socialdemokraterna nu en gång för alla har gett upp kampen för ett återinförande av äktamakeprövningen i studiemedelssystemet. Tycker man att det är viktigt med jämställdhet mellan könen, finns det inget försvar för tanken att återinföra äktamakeprövningen. Nu säger Lena Hjelm-Wallén i sitt svar till mig att regeringen f.n. inte har några planer på ett återinförande. Det tror jag nog är en riktig bedömning, för skulle det f.n. läggas fram förslag här i riksdagen, skulle ju samtliga oppositionspartier rösta emot förslaget. Så det verkar ganska poänglöst. Men det som gör att jag litet grand ställer mig undrande är formuleringen ”f.n.”. Betyder detta att utbildningsministern i en annan situation, längre fram, återkommer med förslaget, dvs. då det möjligen går att få majoritet i riksdagen? Vidhåller utbildningsministern sin gamla uppfattning att äktamakeprövningen skall återinföras, och tänker hon passa på igen i framtiden när tillfälle ges att återkomma med sitt jämställdhetsfientliga förslag? Är det så man skall tolka hennes förslag i dag? F.n. gör man ingenting, men det kan bli aktuellt på sikt. Herr talman! Visst behöver studiemedelssystemet förbättras, men det kan göras utan att man följer egendomliga förslag som växer fram inom utbildningsdepartementet om återinförande av äktamakeprövning eller en omprioritering med hänsyn till ålder och boendeformer. Från folkpartiets sida har vi redovisat ett antal konkreta förslag till förbättringar: 1. Höj studiemedlen från nuvarande 145 96 av basbeloppet till 148 96 från den 1 januari 1985 och behåll bidragsdelen. Fortsätt sedan att höja studiemedlen successivt även därefter. 2. Reglerna för det s.k. fribeloppet, dvs. det belopp studenterna får tjäna innan studiemedlen börjar trappas av, måste förändras. Fribeloppet är 55 90 av basbeloppet och gäller för kalenderhalvår. Det uppgår f. n. till drygt 11 000 kr. Regeln innebär en rad olägenheter för studenterna. Ofta har de inte fått någon löneutbetalning före den 30 juni, utan hela lönen för feriearbetet kommer efter halvårsskiftet. Det innebär att många studenter får sina studiemedel reducerade trots att deras inkomster långt ifrån uppgår till två gånger drygt 11 000 kr. Studiemedel utgår endast för nio månader av året. Många studenter har arbetat för sin försörjning under årets resterande månader. Det är då rimligt att de skall kunna göra det utan att riskera att deras studiemedel reduceras på grund av regler som inte är ändamålsenliga. Sådana förändringar har vi krävt länge från folkpartiets sida, och om regeringen kommer att lägga fram förslag på basis av departementspromemorian, som går i den här riktningen, kan regeringen påräkna folkpartiets stöd. Mina följdfrågor sammanfattningsvis är alltså två: 1. Kan regeringen, trots den socialdemokratiska partikongressens uttalande, tänka sig att lägga fram förslag om differentierade studiemedel med hänsyn till ålder och boendekostnader? 2. Kan regeringen tänka sig att i en framtid återkomma med sitt förslag att återinföra äktamakeprövning i studiemedelssystemet? Och vad tycker egentligen Lena Hjelm-Wallén om det förslaget?
Herr talman! Utgångspunkten i dag är att Jörgen Ullenhag tar upp en mängd frågor, som bl.a. finns i en departementspromemoria — men som regeringen ännu inte har tagit ställning till. Detta sägs i förordet till promemorian och har sagts i en mängd sammanhang. Det måste också Jörgen Ullenhag respektera. Vi kommer att ta ställning så småningom, när vi har fått in remissinstansernas synpunkter. Bland dem kan finnas förslag till omfördelningar eller kanske andra sätt att lösa finansieringsfrågorna. Vi måste vara öppna för sådana förslag! Tydligen finns också några guldkorn i denna departementspromemoria, enligt Jörgen Ullenhag, som han kan acceptera. Man måste diskutera den här frågan utifrån utgångspunkten och medvetenheten att många studerande har det ekonomiskt mycket kärvt. Samtidigt måste man vara på det klara med att det skiljer mellan grupperna och att det är ofrånkomligt. Visst är det lätt att lösa problemen genom att säga: Vi höjer studiemedlen totalt sett. Det förefaller enkelt för många att ställa ett sådant krav. Problemet är bara att så höga kostnader är förknippade med ett sådant tillvägagångssätt att det är svårt att klara det i den budgetsituation vi har nu. Det är därför vi har resonerat om olika typer av differentiering. Hade vi haft en annan ekonomisk situation, hade det knappast behövts. Det här är mycket svåra frågor. De är värda en saklig debatt. Man skall inte bara försöka göra det hela till politisk pajkastning. Jag var väl medveten om jämställdhetsaspekten när jag lade fram förslaget om äktamakeprövning och om att det naturligtvis var ett avsteg från jämställdhetsprincipen. Det var inte bra ur den synpunkten. Men också det skedde i en ekonomisk situation där jag gärna ville använda mig av möjligheten till en viss omfördelning för att kunna höja totalbeloppet. Man får inte bara rycka ut en detalj, utan systemet måste ses som en helhet. Riksdagen har tagit ställning i den frågan på ett entydigt sätt. Jag har självfallet inga planer på att lägga fram förslag om återinförande av äktamakeprövningen. Vi skall beakta vad remissinstanserna säger. Vi kommer naturligtvis också, som socialdemokratisk regering, att beakta vad vår kongress har sagt. Den delen behöver inte Jörgen Ullenhag bry sig så mycket om. Det är mer en sak mellan mig och min partistyrelse.
Herr talman! Jag ber om ursäkt om jag lägger mig i de kontakter Lena Hjelm-Wallén har med partistyrelsen. Men jag vill påstå att det har ett ganska stort allmänt intresse. Jag hade i förrgår en debatt med utbildningsministerns kollega, justitieministern. Då gällde debatten kollektivanslutningen. I sitt frågesvar hänvisade justitieministern uttryckligen till vad den socialdemokratiska partikongressen har sagt. Regeringen kände sig alltså bunden av det, och det är väl i och för sig inte så konstigt. Eftersom de frågor som diskuteras på kongressen sedan så småningom kommer upp här i riksdagen borde Lena Hjelm-Wallén förstå att vi som enskilda riksdagsledamöter har ett intresse av partikongressens behandling av dem. Då kan det också hända att pågående samtal störs litet grand. I Svenska Dagbladet kunde man läsa följande referat av vad som hände på partikongressen — jag kan friska upp Lena Hjelm-Walléns minne på den punkten: ”Boendekostnader och samlevnadsformer skall inte påverka studiebidragens storlek. Det beslutade den socialdemokratiska partikongressen på söndagskvällen efter omröstning. Det var Gerd Engman, Stockholm, som lyckades besegra partistyrelsen efter en hård studiestödsdebatt med försöksvoteringar på flera punkter. Gerd Engman citerade Ingvar Carlssons framtidstal om generell välfärdspolitik i stället för behovsprövning och selektivitet. — Det måste vara en självklarhet att kunna studera utan att vara beroende av make eller föräldrar.” Sedan förlorade partistyrelsen uppenbarligen omröstningarna. Det är då inte så konstigt att vi här i riksdagen tar upp en debatt om vad resultatet av detta nu blir. Kongressen väntade inte på några remissyttranden. Då kvarstår min undring: Vad kommer att hända efter det här ställningstagandet? Kan man räkna med att de egendomliga förslag om differentiering som kongressen sade nej till inte återkommer i regeringsförslag? Kan man möjligen tänka sig att de ändå gör det? Lena Hjelm-Walléns anförande tydde på att de ändå gör det. Då är nog en mycket god prognos, Lena Hjelm-Wallén, att regeringen åter igen kommer att lida nederlag i riksdagen — det är inte bara hennes egen partikongress som tagit avstånd från de konstiga tankarna; det har faktiskt också företrädare för alla andra partier gjort. Men jag tycker att det vore bra om vi kunde få något mera klarhet på den här punkten i dag. Lena Hjelm-Wallén säger att hon var medveten om jämställdhetsaspekterna när hon framlade förslaget om äkta makeprövningens återinförande. Det är då egendomligt att Lena Hjelm-Wallén inte sade ett dugg om jämställdhetsfrågorna när vi tidigare diskuterade den frågan i riksdagen. Tvärtom ställde sig socialdemokratiska talesmän upp och sade att det var alldeles fel när vi föreslog ett borttagande av äkta makeprövningen, och Lena Hjelm Wallén sade då inte ett ord. Det var mot socialdemokraternas röster som vi tog bort äkta makeprövningen. Men det är bra om den insikten ändå slutligen har nått Lena Hjelm Wallén. Det jag hakade upp mig på var uttrycket ”f.n.”. Jag gör den tolkningen — och hoppas att utbildningsministern kan bekräfta den — att socialdemokraterna nu en gång för alla har ändrat uppfattning i fråga om äkta makeprövning; man kommer inte att återkomma till riksdagen med förslag i den riktningen. Man ställer upp på den linje som folkpartiet hela tiden drivit. Är det en riktig tolkning?
Herr talman! Jörgen Ullenhag är självfallet välkommen att ta upp dessa studiemedelsfrågor till diskussion i riksdagen. Problemet för mig i sammanhanget är naturligtvis att regeringen inte har tagit ställning till de frågor som Jörgen Ullenhag vill att jag skall ta ställning till här och nu. Det är därför det blir något ojämnt i diskussionen. Jörgen Ullenhag vill att alla de ”konstiga” tankarna från departementspromemorian skall försvinna ur vårt tänkande. Men i så fall måste jag be om några mera konstruktiva tankar, från folkpartiets sida och från alla andras sida, om hur man skall göra. Frågan är svår, och inte ens folkpartiet kan ju lägga hur mycket pengar som helst på studiemedlen, även om man gärna kommer med överbud. Man kan inte framföra så stora överbud att det löser de här mycket svåra problemen. Det intressanta med en sådan här debatt vore om vi kunde få en saklig diskussion om vad man egentligen kan göra, som inte bara innebär att man skall anslå en massa nya pengar som vi faktiskt inte har.
Herr talman! Det var just därför som jag föreslog att man skulle höja totalbeloppet till 147 96. Jag sade att det var rimligt att gå vidare sedan — det har vi motionerat om. Vi har också sagt att bidragsdelen skall vara kvar, och vi har tagit upp den viktiga problematik som gäller ferieinkomster. Det tycker jag på alla tre punkterna är konstruktiva bidrag till debatten. Lena Hjelm-Wallén svarade inte riktigt på min andra fråga. Jag upprepar den därför: Kan man räkna med att socialdemokraterna nu en gång för alla har lämnat tanken på att återinföra äktamakeprövningen? Är den omprövning som riksdagsgruppen gjorde också utbildningsministern omprövning? Kan man alltså räkna med att frågan är avförd? Jag vet, Lena Hjelm-Wallén, att inte bara folkpartister är intresserade av denna fråga. Långt in i hennes eget parti, inte minst inom kvinnoförbundet, väntar man på ett svar från utbildningsministern som är klart och entydigt på denna punkt. Kan vi inte äntligen efter alla dessa debatter få det svaret?
Herr talman! Jag har givit besked om att jag inte har några planer på att återinföra äktamakeprövningen.
Herr talman! Jag noterar att uttrycket ”f. n.” var borta ur utbildningsministerns senaste svar. Jag välkomnar detta och tar det såsom ett definitivt besked.

Herr talman! Jag vill anmäla att jag inte kommer att besvara interpellation 1984/85:8 av Rune Gustavsson om bekämpning av narkotikamissbruket i Norden inom den föreskrivna tiden, på grund av att interpellanten befinner sig som delegat i FN och inte kan ta emot svaret. Jag har för avsikt att komma överens med Rune Gustavsson om en lämplig tidpunkt för besvarande.

Herr talman! Björn Molin har frågat socialministern vad han avser göra för att säkerställa LP-stiftelsens fortsatta engagemang i fråga om missbrukarvård. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Enligt Björn Molin kan LP-stiftelsen tvingas att lägga ned sin verksamhet i Göteborg på grund av ett uteblivet kommunalt hyresbidrag. Enligt vad jag erfarit har det kommunala bidraget till denna verksamhet minskat från 400 000 kr. förra året till 50 000 kr. i år. Skälet till detta är att verksamheten i huvudsak är inriktad på institutionsvård och att det i allt väsentligt inte är missbrukare från Göteborgs kommun som vårdas där. Det ligger i sakens natur att de kommunala huvudmännen avgör formen och storleken på de egna bidragen till organisationerna och att staten inte har några möjligheter att påverka bidragsgivningen. Utöver kommunala bidrag lämnas statsbidrag för att stödja de frivilliga organisationernas insatser inom missbrukarvården från ett särskilt anslag för bidrag till organisationernas verksamhet som socialstyrelsen förfogar över. LP-stiftelsen har under en följd av år fått statsbidrag för sin öppna verksamhet. Jag vill gärna deklarera att jag anser att den verksamhet som bedrivs av Lewi Petrus stiftelse är mycket värdefull — liksom övriga kristna och frivilliga organisationers insatser inom missbrukarvården. Jag anser att organisationerna bör få fortsatt statligt stöd för sitt arbete inom missbruksområdet.

Herr talman! Björn Molin är förhindrad att ta emot svaret på grund av FN-uppdrag. Jag tackar för svaret. Det var glädjande att höra statsrådets omdöme om LP-stiftelsens arbete. Jag känner också till att statsrådet Sigurdsen gjort personliga besök på Venngarn och därmed satt sig in i LP-stiftelsens arbete. Tidigare hade socialdemokratiska företrädare inte alltid så positiv och välvillig syn på de insatser som'kristna ideella organisationer gjorde. Vi har nu vid ett flertal tillfällen märkt en attitydsförändring från socialdemokrater. Jag kan även peka på att Olof Palme när han träffade samfundsledarna på Harpsund häromåret uttryckte stort intresse och ville att kristna organisationers arbete skulle kunna få stöd från samhället. Jag förstår att statsrådet Sigurdsen inte kan gå in i en rent kommunal fråga och ta ställning. Jag måste ändå fråga statsrådet om det tråkiga som hänt i Göteborg, där socialdemokraterna och vpk nu kraftigt skär ned bidragen. Jag vet att det finns ett stort intresse i många kommuner att höra vilken attityd statsrådet och regeringen intar gentemot det som har skett i Göteborg. Man vill gärna veta vilket omdöme statsrådet fäller om det förhållandet att LP-stiftelsens verksamhet i Göteborg nu har fått svårt att fortsätta och att den kanske måste läggas ned. Jag vill påpeka att det inte var en helt korrekt beskrivning som statsrådet lämnade över situationen i Göteborg. Jag sitter själv med i socialnämnden i Göteborg och har varit med vid handläggningen av frågan. Göteborgs kommunstyrelse förklarade när LP-stiftelsen startade sin verksamhet i Göteborg sig intet ha att erinra mot att fastigheten Drottninggatan 33 uthyrdes till stiftelsen, samt förklarade sig beredd att tillstyrka att kommunen lämnade ett årsbidrag som motsvarade hyran. LP-huset i Göteborg fungerar som en uppsamlingsstation för människor som behöver bistånd. Göteborgare med missbruksproblem försöker man därefter placera på något av stiftelsens andra hem i landet, för att de skall komma bort från sin gamla miljö. Totalt har under år 1983 30 göteborgare varit placerade på något av stiftelsens hem Venngarn, Strandgården, Nalen, Torpahemmet, Järbo m.fl. I Göteborg finns totalt 13 platser. Utöver helinackorderingarna finns det på varje hem dagsbesökare som inte övernattar men som får hjälp och stöd. I LP-huset bedrivs dessutom en öppet-hus-verksamhet, värmestuga, kaffeservering, utdelning av kläder samt rådgivning till enskilda och familjer. Rådgivningsverksamheten rörande alkohol och narkotika har haft 1 050 besök under 1983. Hjälpverksamheten till enskilda och familjer har inneburit att 125 personer har utrustats med kläder under 1983. I folkpartiet och centerpartiet tycker vi att det är självklart att man måste se till hela den öppna verksamheten, när man bedömer stödet. Därför är det viktigt att höra statsrådets principiella inställning en gång till.
Herr talman! Jag kan åter upprepa min positiva syn på den verksamhet som LP-stiftelsen bedriver i olika delar av landet. Men enligt vad jag har inhämtat är situationen i Göteborg inte inriktad mot LP-stiftelsens verksamhet som sådan. Jag har fått uppgiften att under 1984 har 14 missbrukare från Göteborgs kommun varit placerade, precis som frågaren säger här, på olika institutioner, t.ex. Strandgården och Venngarn. Det tyder ju på att Göteborgs kommun har en positiv inställning till den här verksamheten, men att det nu kommer missbrukare i huvudsak från andra kommuner. Dessa kommuner bör alltså ta ansvar för vårdkostnaderna, och det gör ju kommunerna också. Göteborg tar sina vårdkostnader när de placerar missbrukare på andra institutioner, och jag utgår från att resp. hemkommun ansvarar för vårdkostnaden för de missbrukare som kommunerna har placerade på den här institutionen i Göteborg. Jag är helt övertygad om att Göteborgs kommun likaväl som jag och regeringen har en positiv inställning till LP-stiftelsens verksamhet.

Herr talman! Från folkpartiet, centerpartiet och moderata samlingspartiet tycker vi att man måste se till helheten i den verksamhet som LP-stiftelsen bedriver — inte enbart till dem som är helinackorderade på Drottninggatan 33. Vi menar att den totala verksamhet som LP-stiftelsen bedriver har visat sig så framgångsrik och så lyckad att man från kommunens sida kan vara så generös att man säger, att man uppskattar verksamheten och anser den så värdefull att kommunen kan bjuda på hyran för fastigheten Drottninggatan 33; Då talar vi om hela verksamheten och hur värdefull den är. Jag har tagit reda på att kostnaden för att vårda en narkotikamissbrukare under ett år är ca 350 000 kr. Det är ungefär lika mycket som årshyran för LP-stiftelsens lokaler på Drottninggatan under ett år. Det har varit det enda som kommunen har bidragit med till LP-stiftelsen. Under de år som folkpartiet suttit i ledningen inom kommunalpolitiken i Göteborg har det aldrig varit någon tvekan om att vi skulle ställa upp och ge detta stöd. Jag vill åter erinra om vad jag sade inledningsvis: Göteborgs kommunstyrelse har fattat ett beslut om att man välkomnar LP-stiftelsen till Göteborg och sagt att man uppskattar dess verksamhet så, att man är beredd att svara för dess hyra. Det som har skett är ett löftesbrott av den nya majoriteten — socialdemokraterna och vpk. Det blev tvärnit för bidrag till LP-stiftelsen i december 1983. Nu har man i efterhand kommit tillbaka och gett 50 000 kr. Det var en tvärnit man gjorde; man gick ifrån 357 000 kr. till O kr. Jag skulle gärna vilja att Gertrud Sigurdsen kommenterade siffrorna jag nämnde; att det kostar 350 000 kr. att vårda en narkotikamissbrukare på institution, sett i förhållande till årshyran för LP-huset i Göteborg.
Herr talman! Blenda Littmarck har frågat mig om min syn på den alternativa medicinens värde och nytta. Bakgrunden är bl.a. de föreskrifter och allmänna råd till hälsooch sjukvårdspersonalen om användningen av akupunktur som socialstyrelsen nyligen har utfärdat. Socialstyrelsen har den 21 september 1984 utfärdat en kungörelse med föreskrifter och allmänna råd om akupunkturbehandling inom hälsooch sjukvården och tandvården . Kungörelsen vänder sig enbart till yrkesutövare som tillhör hälsooch sjukvårdspersonalen och innebär att akupunktur accepteras som behandlingsmetod inom hälsooch sjukvården och tandvården. Bestämmelserna innebär att legitimerad läkare och tandläkare får använda akupunktur med rätt att delegera det praktiska utförandet till annan personal enligt de principer som gäller för delegation inom hälsooch sjukvården och tandvården. Enskilt verksamma barnmorskor, legitime rade sjuksköterskor och legitimerade sjukgymnaster som skaffat sig erforderlig kunskap om akupunktur får använda metoden efter remiss från legitimerad läkare eller tandläkare. Socialstyrelsen förutsätter i de allmänna råden att de som utför behandling med akupunktur äger tillfredsställande kunskaper om metoden. Någon fastställd utbildning i akupunktur finns inte i Sverige. Socialstyrelsen utgår från att kunskaper inhämtas på samma sätt som sker i andra sammanhang när nya behandlingsmetoder införs. Enligt vad jag har inhämtat avser socialstyrelsens styrelse att vid sitt sammanträde den 26 oktober besluta om en framställning till regeringen om tillsättande av en utredning om icke konventionella behandlingsmetoder samt en översyn av den s.k. kvacksalverilagen. Den alternativa medicinen utgör en del av det samlade vårdutbud som erbjuds befolkningen. Kunskaper som växt fram inom den traditionella medicinen har också under århundraden tagits upp och vidareutvecklats inom skolmedicinen. Samtidigt har förelegat — och föreligger — ett spänningsförhållande mellan traditionell medicin och skolmedicin. Uppdelningen i de två systemen förstärks av lagstiftningen på området och de olika principer för samhällets tillsyn som gäller för den allmänna hälsooch sjukvården och den alternativa medicinen. Alternativa förebyggande och behandlande åtgärder — vid sidan av de metoder som accepterats inom den konventionella hälsooch sjukvården — efterfrågas av många människor. Ett ökande intresse för friskvård har medfört att bl.a. den verksamhet som många s.k. hälsohem bedriver med kostterapi i kombination med motionsverksamhet och olika fysikaliska behandlingsmetoder har kommit att debatteras livligt. Avsaknad av forskning och utvärdering inom området har medfört att alternativa metoder i diskussionen ofta har kommit att ställas mot skolmedicinens väldokumenterade verksamhet. Blenda Littmarck lämnade in interpellationen i mitten av augusti. Därefter har jag meddelat att jag avser hemställa om regeringens bemyndigande att tillsätta en parlamentarisk kommitté om alternativ medicin. Inom socialdepartementet skrivs f.n. direktiven för utredningen. Jag avser att föreslå regeringen att utredningen ges följande inriktning. Utredningen om alternativ medicin bör ha till uppgift att kartlägga behov och efterfrågan av alternativa behandlingsmetoder. En viktig utgångspunkt för utredningen bör vara den enskilda människans rätt att så långt det är möjligt få välja behandlingsformer och metoder. Utredningen bör ange vilka alternativa metoder som kan vara av värde för den reguljära medicinen, som därmed kan vidga och förbättra sina behandlingsinsatser. Här kan redan nu nämnas att akupunktur och kiropraktik bör bli föremål för utredningens överväganden. Det är samtidigt viktigt att utredningen också belyser risken för skador i samband med alternativa behandlingsmetoder. Det finns t.ex. personer som i dag arbetar med såväl diagnostik som behandling av sjukdomar utan adekvat utbildning. En kartläggning bör även göras av de utbildningar på området som förekommer vid privata skolor och institut. Det är också viktigt att utredningen belyser värdet av de olika metoder som syftar till att förebygga ohälsa, exempelvis hälsohemmens verksamhet. Utredningen skall ges möjlighet att ta till vara internationella erfarenheter. Utredningen skall göra en översyn av nuvarande lagstiftning på området. I första hand berörs den s.k. kvacksalverilagen och lagen med bestämmelser om vissa medel avsedda för injektion, vilken upphör att gälla den 1 juli 1986. Min strävan är att utredningen om alternativ medicin skall kunna tillsättas och om möjligt börja arbeta före årsskiftet.

Herr talman! Jag ber också att varmt få tacka statsrådet Sigurdsen för detta svar. Jag är i stort sett mycket nöjd med den beskrivning av de kommande direktiven som statsrådet har gett, men jag vill, i likhet med Blenda Littmarck, naturligtvis understryka vissa punkter. Det står i svaret att utredningen skall visa vilka alternativa mediciner som är bra för den reguljära medicinen. Det är väl att sätta kärran framför hästen. Den alternativa medicinen skall liksom den reguljära vara bra för patienten, något annat kan det aldrig vara fråga om. När det gäller de internationella erfarenheterna är det ju så, herr talman, att det som är sanning i Berlin och Jena bara är dåligt skämt i Heidelberg. Jag vill referera några fakta som anses vara respektabla och värda uppmärksamhet i Berlin men icke i Stockholm. Det gäller de stora tyska kongresserna för läkarnas vidareutbildning som äger rum vartannat år i Berlin och där sedan 1980 de antroposofiska läkarna har fått vara med och visa sina resultat, under livlig debatt och stor uppmärksamhet. De har därvid kunnat visa resultat, som särskilt gäller cancerbehandling men även många andra sjukdomar, t.ex. lunginflammation, på att deras medel är effektiva. Mistelterapi — med bl.a. Iscador — används numera av mer än 2 000 läkare i Förbundsrepubliken Tyskland, och det finns en lång rad vetenskapliga rapporter om detta. Det finns naturligtvis läkare som ställer sig kritiska, men de har aldrig själva använt dessa medel. 1982 ansåg sig en icke-antroposofisk forskare, statistikprofessorn J. Hornung, på grundval av egna studier kunna påstå att de antroposofiska kliniska studierna i mistelanvändning med hög sannolikhet visade att patienternas livslängd ökade i jämförelse med andra metoder. Därtill kommer, sade han, den ständigt iakttagna förbättringen i patienternas livskvalitet. Man måste därför visa mistelterapin större uppmärksamhet, ansåg professor Hornung, som alltså själv icke hör till antroposoferna. IT år, i juni 1984, ägde kongressen återigen rum i Berlin och återigen med medverkan av inbjudna antroposofiska läkare, med en stor och intresserad publik. Det visade sig återigen att talrika tyska läkare använder dessa metoder. Man kunde märka att atmosfären nu var mera öppen och mindre dogmatiskt fastlåst även hos dem som ännu ställer sig frågande inför den antroposofiska medicinen. Att ta till vara sådana erfarenheter, herr talman, är vad jag kallar att stå öppen inför internationella erfarenheter, vilket utredningen alltså skall göra. Det är faktiskt inte så, att det på ena sidan står kvacksalvare, som är farliga för folkhälsan och bara vill tjäna pengar, och på den andra auktoriserade medicinare, vilkas läkemedel — likaså auktoriserade — aldrig skadar och inte belastas med några profitintressen. Däremot visar flera undersökningar att ungefär 10 96 av dem som söker vård på sjukhus gör det på grund av skador som de fått av just auktoriserade mediciner. Det vore utomordentligt bra om socialstyrelsen visade något av samma skepsis och fasthet mot de stora läkemedelsföretag som nyligen skänkt oss vissa medel vilkas användning haft dödlig utgång, som de visar mot de antroposofiska läkare som vill använda mediciner som aldrig visat upp några biverkningar under 60 års klinisk användning. De som begär att få införa och använda dessa medel i Sverige är inte personer som har egen ekonomisk vinst av det —det är patienterna och läkarna som deras företrädare som vill ha dem. De krav som nu ställs på formell bevisning av medicinernas effekt utgår från att det är miljardstarka företag som har tagit fram dem, och som söker en lönsam marknad i Sverige. Sådana företag kan utan tvivel ha råd med en dyr dokumentation, helst som den tydligen ibland utelämnar obehagliga fakta. Men de antroposofiska företagen har inga sådana resurser och inga sådana avsikter. De avser inte att kämpa om några andelar på marknaden. De lägger sig inte i frågan om försäljning över huvud taget. Det är de sjuka som vill ha medlen. Att bevisningen inte alltid kan föras på det sätt som socialstyrelsen kräver är inte heller svårt att förstå. Dubbelblindtest på ovetande patienter betyder att man icke gör sitt bästa för alla, utan låter bli att i vissa fall använda de mediciner som läkaren själv tror på och har god klinisk erfarenhet av — sådana test kan en antroposofisk läkare helt enkelt inte utföra, av etiska skäl. Som Blenda Littmarck påvisade är ganska få sådana dubbelblindtest utförda på konventionella mediciner. När man alltså i Sverige för vissa icke-konventionella mediciner ställer upp krav på tester som är orealistiskt dyra att genomföra, men släpper farliga medel osedda igenom därför att de kommer från stora företag som man i missriktad hövlighet ”litar” på, sväljer man kameler och silar mygg. Jag anser att den kommande utredningen borde försöka sig på — om inte den har tid är det socialstyrelsens plikt att göra det — en opartisk bedömning av olika läkemedel efter deras kliniska effekt, mätt på sådant sätt som är relevant och etiskt möjligt för varje typ av medicin. Ingen har tänkt sig att de antroposofiska medicinerna skall kunna säljas fritt i alla hälsokostaffärer. De skall bara ställas till läkarens förfogande på samma sätt som alla andra mediciner han använder, dvs. de läkare som är legitimerade svenska yrkesutövare och har samma etiska och professionella ansvar som alla andra. Det borde ha blivit tillräckligt tydligt i dag att det icke är läkemedelsfirmans storlek och kapitalstyrka som är ett mått på dess etiska standard. Jag utgår alltså ifrån, herr talman, att den kommande utredningen opartiskt och med vetenskaplig stringens studerar de kliniska resultat som finns framlagda, t.ex. i ett särtryck som jag viftar med här. Det är visserligen på tyska och det tycks socialstyrelsen ha svårt för att läsa, men socialstyrelsen får väl skaffa sig tolk i nödfall. Jag hoppas nu att statsrådet vill instämma i den tolkning som jag och Blenda Littmarck har gjort av de kommande direktiven, så att vi kan vara säkra på att det blir en verkligt objektiv och opartisk utredning, dvs. en utredning där alla parter får göra sig hörda.

Herr talman! Jag tror att jag befinner mig i den situationen att jag som statsråd får tacka interpellanten och Kerstin Anér för de synpunkter som har kommit på den utredning som jag avser föreslå regeringen att tillsätta. Jag kan också här deklarera hur jag har upplevt tiden efter det att vi bekantgjorde att vi skulle tillsätta en sådan här utredning. Detta kanske inte förvånar Blenda Littmarck och Kerstin Anér, men jag har inte under min statsrådstid rönt så mycken positiv uppmärksamhet via brev och andra framställningar som med anledning av att detta initiativ har tagits. Jag har alltid haft ambitionen att hinna läsa alla brev, men jag har inte hunnit med detta därför att det har varit en sådan enorm positiv tillströmning. Människor har hört av sig, de har reagerat, de har beskrivit egna situationer och utnyttjandet av alternativ medicin. Låt mig också säga att jag här naturligtvis bara i kort sammandrag har antytt vilken utformning av direktiven som jag avser att föreslå regeringen. Jag har naturligtvis inte kunnat redogöra för hela innehållet i direktiven, eftersom vi håller på med detta arbete. Blenda Littmarck säger att hon hyser starka farhågor trots statsrådets goda vilja. Låt mig säga att jag har en god vilja att försöka få bra direktiv, att försöka få en bred sammansättning på utredningen. Jag har en positiv inställning till den alternativa medicinen och menar att det är angeläget att vi försöker använda oss av den. Och naturligtvis skall det vara något som är bra för patienten, Kerstin Anér. Det måste vara utgångspunkten. Men det är litet svårt för mig, när ni som ambitiösa interpellanter och frågeställare nästan avkräver mig besked om vad som skall bli resultatet av utredningsarbetet. Vi får naturligtvis avvakta direktiven, utredningens arbete och resultat. Sedan har vi anledning att återkomma till riksdagen med de förslag som kan bli följden därav. Både Blenda Littmarck och Kerstin Anér har berört utredningens sammansättning. Jag kan här lova Blenda Littmarck att moderata samlingspartiet kommer att bli representerat i utredningen. Jag skall inte påverka moderata samlingpartiets val av ledamot i den utredningen, men jag vill personligen säga att Blenda Littmarck naturligtvis skulle vara en utmärkt representant i den med tanke på den kunskap hon har på området. Min ambition är att utredningen skall få en bred sammansättning. Blenda Littmarck har här gett exempel på dem som arbetar inom den alternativa medicinen och som hon vill rekommendera som ledamöter eller experter i utredningen. Vad som något har förvånat mig i samband med att jag har fått en sådan enorm brevskörd är att det finns en så rik flora av organisationer på detta område. Vi kan naturligtvis inte i utredningen ha representanter för alla de föreningar som verkar här, men jag vill än en gång försäkra att min ambition är att få en bred sammansättning, så att vi kan få ett så objektivt utredningsresultat som möjligt. Detta är vad jag för dagen kan säga om den kommande utredningen.

Herr talman! Det var roligt att få statsrådets ståndpunkt ytterligare bekräftad. Det finns en mängd organisationer på detta område, och det är klart att alla inte kan vara personligen representerade. Men det borde gå att göra i detta sammanhang som man har gjort vid andra tillfällen: Man sätter till en ganska bred referensgrupp, så att så många som möjligt kan följa med i utredningens arbete och lägga fram de synpunkter som de kan anse viktiga. Slutligen: Det var roligt att höra att statsrådet får många brev. Även riksdagsmän får brev då och då. Jag tror att vi alla tre som har yttrat oss här är starkt medvetna om att detta är en sak som angår och intresserar en mängd svenska medborgare, att det är en hjärtesak för många av dem. Därför är det viktigt att utredningen får bra direktiv och att den kommer att kunna arbeta effektivt och korrekt.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har med anledning av bl.a. vissa pressuppgifter i samband med befolkningskonferensen i Mexico frågat mig om regeringen har ändrat sin inställning beträffande uppfattningen om abort som familjeplaneringsmetod och om regeringen har för avsikt att vidtaga några åtgärder med anledning av de förslag abortkommittén framlagt. Anita Bråkenhielm anser vidare att den s.k. Dagmaröverenskommelsen och de nyligen beslutade förändringarna i rabatteringssystemet för läkemedel undanröjt viktiga förutsättningar för utbyggnaden av den abortförebyggande verksamheten. I den rekommendation som Sverige reserverade sig emot i Mexico anges att abort aldrig får betraktas som en familjeplaneringsmetod samtidigt som man över huvud taget inte berör de allvarliga problem som de illegala aborterna innebär. Detta föranledde oss i den svenska delegationen att göra en reservation i huvudkommittén, där rekommendationerna utarbetades, och ett uttalande i plenum. I mitt uttalande hänvisade jag därvid till vad jag sagt i generaldebattsanförandet, nämligen att illegala aborter utgör ett allvarligt hälsoproblem, varför det var önskvärt att alla världens kvinnor hade möjlighet att få tillgång till laglig abort under medicinskt betryggande former. Oönskade havandeskap bör förebyggas genom en effektiv familjeplanering. I den svenska delegationen vid Mexicokonferensen deltog representanter för samtliga riksdagspartier utom vpk. Bakom de uttalanden jag här hänvisar till stod en enig delegation. Min uppfattning är självfallet att abort inte skall användas som ett medvetet alternativ till preventivmedel. Jag tror också att det är mycket få som gör det. De farhågor som fanns om detta vid abortlagens tillkomst har, enligt vad abortkommittén i sitt betänkande Familjeplane ring och abort kunnat visa, inte stämt. Anita Bråkenhielm nämner att den s.k. Dagmaröverenskommelsen utgör ett hinder för utbyggnaden av den abortförebyggande verksamheten. Jag har svårt att förstå dessa farhågor. I överenskommelsen framhävs särskilt de förebyggande åtgärderna. För att stimulera utbyggnaden av förebyggande insatser kommer en särskild ersättning att lämnas till landstingen för sådan verksamhet. I den proposition med anledning av abortkommitténs betänkande som enligt vad regeringen meddelat skall föreläggas höstriksdagen kommer dessa frågor att behandlas närmare. Jag kommer därvid bl.a. att ge min syn på utvecklingen av den abortförebyggande verksamheten. Nr 12 De nyligen beslutade förändringarna i rabatteringssystemet för läkemedel Fredagen den skall ses mot bakgrund av att sjukförsäkringens kostnader för läkemedel har 19 oktober 1984 stigit mycket snabbt under senare år — mycket snabbare än någon annan utgiftspost på försäkringsområdet. I dag kasseras stora mängder läkemedel : EG : Om den abortföresom köpts ut och inte kommit till användning. Detta medför höga och byggande Verksar onödiga kostnader för samhället. felen P-piller omfattas enligt beslut i samband med abortlagens tillkomst av reglerna för läkemedelsrabattering. De nya reglerna gäller därför även p-piller. Jag kan nämna att jag har fått en del brev med synpunkter på vad de nya reglerna för p-piller kan komma att innebära för framför allt unga människor utan egna inkomster. Jag kommer att överväga dessa synpunkter. Jag har bett socialstyrelsen att fortlöpande följa utvecklingen av försäljningen av p-piller.

Herr talman! Jag vill tacka statsrådet Sigurdsen för det i en positiv ton hållna svaret på min interpellation. När jag i september skrev interpellationen såg det litet mera pessimistiskt ut. Dagmaröverenskommelsen hade på ytterligare ett område flyttat besluten från individen till makten, försäkringspengarna till landstingen, sjukvårdsmonopolen, vilkas ställning ytterligare förstärkts. I en av våra största dagstidningar kunde man läsa en notis från Mexicokonferensen, som då — som det visat sig tämligen ofullständigt men inte felaktigt — bara refererade att den svenska delegationen hade röstat emot en rekommendation där det sägs att abort aldrig får bli en familjeplaneringsmetod. Då hade vi heller inte hört någonting om huruvida regeringen hade reagerat på 1980 års abortkommittés arbete. När riksdagen sedan började förelåg en propositionsförteckning som visade den glädjande nyheten att en proposition med anledning av det nu kommer. Jag antar att vi då återigen kan ha en förhoppningsvis vänlig och positiv debatt om dessa frågor. Så kom också de här förändringarna i rabatteringssystemet för läkemedel — som omfattar även p-piller — vilka i ett slag gjorde framför allt tonåringarnas preventivmedel fyra gånger så dyra som tidigare. Först vill jag säga något om det svenska ställningstagandet vid befolkningskonferensen i Mexico. I och för sig hade ingenting behövt hindra mig från att vara kritisk, även om mitt eget partis representant har stått bakom en överenskommelse. Och det är för mig lätt att ta reda på det verkliga förhållandet. Det har jag också gjort. Jag vet att vår representant i delegationen, Ingrid Sundberg, verkligen med mycket kraftigt instämmande och med beundran har ställt sig bakom det inlägg som statsrådet Sigurdsen gjorde i generaldebatten. Jag skulle mycket väl ha kunnat instämma i hela den reservation som den svenska delegationen avgav. Men jag anser också att det hade varit praktiskt fullt möjligt för den svenska delegationen att begära sitt tillägg till det ursprungliga textförslaget utan att för den skull behöva rösta emot vad som 19 stod om abort som familjeplaneringsmetod. Det hade bara varit att utforma det svenska alternativet med även detta innehåll. Nu är det naturligtvis en olycka att pressreferatet enbart kom att innehålla den negativa biten, att den svenska delegationen hade röstat emot, och inte någonting om vad den svenska delegationen hade gjort i stället. Men det är ju en behandling som vi politiker väldigt ofta blir utsatta för i olika sammanhang och som man ständigt måste tänka på att såvitt möjligt försöka gardera sig emot. Vad gäller Dagmaröverenskommelsen skulle jag vilja citera ett uttryck som morgonens Ekokåsör använde och som fastnade i mitt minne. Han talade om det av organisationer och ombudsmän styrda samhället och han sade bl.a.: Funktionen mår bra men individen kommer bort. Nu tar man de ändå till individerna anknutna försäkringspengarna och delar ut dem i en klumpsumma till landstingen, som då naturligtvis får rekommendationer att använda medlen även till förebyggande arbete. Men förebyggande arbete är så mycket. Det är annat som är inne i dag. Det är andra saker som det är viktigt att förebygga. Här kommer rökning, kostvanor och andra väsentliga områden in. Det finns risk att ett sådant förebyggande arbete som abortförebyggande verksamhet, som i och för sig är väl förankrad och väl etablerad, i dag blir bortglömt när andra saker med nyhetsvärde — det nyas lockelse — kommer in och konkurrerar om pengarna. Jag vet också från min egen erfarenhet som landstingspolitiker att man delar ut statsbidrag utan att det på något sätt är bundet till en speciell prestation, och det ger landstingen mycket stor frihet. Jag har egen erfarenhet av hur under flera år mentalvårdsbidraget användes till en del för att finansiera ett nytt stort akutsjukhus för somatisk vård. Sådant kan naturligtvis hända även nu. Sedan hade jag väl egentligen inte några farhågor att Dagmarförslaget skulle hindra utbyggnad av den abortförebyggande verksamheten. Jag menar att det delvis innebär ett grundskott emot det som 1975 ansågs vara den verkliga grunden för abortförebyggande verksamhet, nämligen preventivmedelsrådgivningen, och som i dag fortfarande är en av grundstenarna. Visserligen får landstingen fortfarande en penningsumma, men den är inte på något sätt relaterad till prestation. I själva verket får landstingen precis lika mycket pengar vare sig de gör någonting eller inte. Förut har de bara fått ersättning för varje utförd prestation. Vi upptäckte under abortkommitténs arbete att ansträngningarna var litet olika på olika områden och att — trots att det fanns ett klart intresse för landstingen att ha kontroll över sin verksamhet, att föra statistik över den osv., eftersom det var enda sättet att få ut pengar — kontrollen och statistiken på många håll ändå var bristfällig. Nu bortfaller varje incitament till att i detalj kunna kontrollera hur effektiv denna verksamhet är. Det enda mått man får på den förebyggande verksamheten vad gäller preventivmedelsrådgivning m.m. är antalet anställda som arbetar med den — ett mycket farligt mått på effektivitet. Det är inte alltid säkert, om någon verksamhet verkar svikta, att botemedlet är att anställa ännu en person som sysslar med den — och det är i allmänhet inget särskilt billigt sätt. Det allvarligaste med Dagmaröverenskommelsen är ju dock i det här Nr 12 sammanhanget, som i alla andra sammanhang, att den undanröjer väsentliga Fredagen den möjligheter — inte varje möjlighet — till konkurrens och skapar oerhörda 19 oktober 1984 svårigheter på sikt för de privata alternativen, som är nyttiga också för landstingen. De är nyttiga som påminnelse om att såvida man inte har totalt Om den abortföre monopol är man i alla fall dödlig. Och alternativ är mycket bra att ha för de byggande verksamenskilda människorna. heten Det gäller inte minst fritidspraktiker. När centern, socialdemokraterna och vpk drev igenom det här beslutet uttalade man att man förväntade sig en välvillig inställning till privata alternativ. Man skulle gynna de små orterna, glesbygderna osv. Nu ser vi hur Dagmar börjar tillämpas i praktiken. Det är inte fråga om någon välvillighet. Det är fråga om en vällustig slakt på de privata alternativen. I Göteborg säger t.ex. de socialdemokratiska makthavarna: Vi behöver inte City Akuten. Att allmänheten anser sig ha behövt den för 50 000 besök om året är ointressant. Vi — makthavarna — behöver den inte. I Göteborg säger man i stället: Nu skall vi inrätta nya tjänster vid våra vårdcentraler för att möta det här behovet. Inom parentes: Om man får nya tjänster inom vårdcentralerna i Göteborg, på vilket sätt bidrar det till att gynna rekryteringen av läkare till glesbygderna? Och blir det billigare för skattebetalarna än att det finns fritidspraktiker som tar en del av en här verksamheten? Men varför är då det här systemet så speciellt viktigt när det gäller abortförebyggande verksamhet och preventivmedelsrådgivning? Jo, behovet av en privat sektor har att göra med diskretion, anonymitet. För mig är det inga svårigheter att få en privat gynekolog. Det är säkert inga svårigheter för statsrådet Sigurdsen heller; jag antar att vi båda har vår privata gynekolog som vi kan gå till när vi vill. Kanske varken abortförebyggande verksamhet eller preventivmedel är något större problem för någon av oss i dag. Men i alla fall: Är man en välkänd person är det skönt att kunna gå förbi de stora väntrummen, skönt att inte ha sitt namn i journalerna, skönt att inte behöva möta många människor som känner igen en om man vill ha det litet privat omkring sig. Då är det privata alternativet bra att ha. Vad man glömmer bort i stora beslutsammanhang är att denna situation gäller framför allt på de små orterna och där också för de små människorna. Den gäller för tonårsflickan i det lilla samhället. Hon kanske säger: Nej, jag vill inte gå till vårdcentralen, för där sitter min kompis mamma i receptionen, där sitter mammas väninna i kassan, och där sitter den och den som jag känner i sekretariatet och skall kanske skriva min journal. Tänk på sjukhussekreteraren som befinner sig i en abortsituation, när hon vet att det står i journalerna på sjukhuset att hennes man är steril, och hon kanske riskerar att någon av kompisarna på sekretariatet skall skriva hennes journal. I den lilla staden är för dessa människor ofta fritidspraktikern det enda alternativet. Samma doktor som med en stab av utmärkt personal och med luxuösa lokaler driver sin verksamhet på dagen, driver den ofta i anspråkslösare former och med mindre antal inblandade personer någonstans på kvällen. 21 Till slut vill jag beröra rabatteringen av läkemedel. Jag har stor förståelse för att man genomför en reform som innebär att man låter den enskilde betala litet mer av de oerhörda kostnaderna för läkemedel. Få människor har i dag någon aning om hur dyra deras läkemedel egentligen är. Givetvis har det en återhållande verkan på slöseriet med läkemedel som aldrig används, om man på något sätt reglerar i den riktning som här har skett. Det är kanske svårt att motivera varför p-pillren skall undantas. Men det har blivit en mycket olycklig balans mellan olika typer av preventivmedel. En petitess: det blir kolossalt krångligt. Visserligen kan man nu skriva ut p-piller för ett helt år, vilket är den normala förbrukningsperioden, genom att skriva ut fyra expeditioner, som alla får köpas ut på en gång. Men den anpassningsbara industrin har hittills naturligtvis anpassat förpackningarna till ett års förbrukning, nämligen 13 kartor p-piller. Hur skall man kunna skriva ut detta delat med fyra? Det har jag ännu inte räknat ut. Visst måste det bli krångligare och mer personalkrävande på apoteken, om människor skall köpa ut sin årsförbrukning fyra gånger i stället för en gång. Mycket har blivit litet extra krångligt. Det mest stötande är emellertid att man riskerar en kostnadsstyrning av preventivmedelsvalet. Det i särklass billigaste preventivmedlet för patienten blir spiralen. Den är fortfarande helt gratis, och den kan man använda 5-7 år. Den kostar ingenting. Mekaniska preventivmedel har alltid kostat pengar. P-piller kommer att bli dyrare, och nu gynnar man ensidigt ett alternativ som egentligen väldigt sällan är det bästa — och är det bästa endast för fullvuxna förhållandevis väletablerade kvinnor, som kanske skulle ha råd att betala sitt preventivmedel på samma sätt som alla andra. De får det nu helt gratis. Samtidigt blir det för vårdgivaren det i särklass dyraste alternativet. Landstingen eller den privatpraktiserande läkaren måste tillhandahålla detta preventivmedel gratis, annars försvinner ersättningen, åtminstone enligt lagen om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet. I en paragraf i lagen om ersättning för födelsekontrollerande verksamhet som fortfarande gäller — den ändrades ju i samband med Dagmarbeslutet — står: ”Ersättning enligt denna lag utges endast om rådgivning och i anslutning därtill utlämnade preventivmedel tillhandahålls kostnadsfritt.” Vad händer om landstingen börjar ta betalt för spiralerna— och egentligen, varför skall landstingen inte göra det?

I slutet av interpellationssvaret säger i alla fall statsrådet Sigurdsen att hon kommer att följa utvecklingen på detta område. Jag tror att man kan följa den på ett mer detaljerat och djupgående sätt än att bara be socialstyrelsen fortlöpande följa utvecklingen av försäljningen av p-piller. Det behöver man förresten inte be socialstyrelsen att göra. Det kan Apoteksbolaget tala om snabbt och effektivt för mycket korta perioder. Jag ser fram emot vad denna uppföljning kommer att ge och den debatt som förhoppningsvis skall äga rum senare, när vi har fått studera regeringens Nr 12 efterlängtade förslag om abortförebyggande åtgärder.

Herr talman! Först några ord om behandlingen av och arbetet med denna Om den abortförefråga under FN:s befolkningskonferens. Det gläder mig att höra att Ingrid byggande verksam Sundberg har bekräftat att vi varit eniga om de åtgärder som föreslogs på heten denna kongress. Det rådde en total enighet. Detta har mycket med FN-teknik att göra. Vi har att följa de regler som gäller i olika FN-sammanhang. Vi tyckte emellertid att det var nödvändigt att göra denna röstförklaring. Det material som den svenska delegationen bygger sitt arbete på är vår egen svenska abortlag samt den utvärdering av abortkommitténs betänkande som Anita Bråkenhielm så förtjänstfullt har lett. Vi har dock inga säkra uppgifter om hur många aborter som företas i världen. Det är en siffra som säger att det rör sig om 40 miljoner aborter och av dem 20 miljoner illegala. I den situation som vi hade i FN tyckte vi att det var helt naturligt för oss att göra vår röstförklaring, som jag också deklarerat här. Politikerna var helt överens om detta ställningstagande. Jag håller med Anita Bråkenhielm om att vi inte här i någon större utsträckning skall ta upp en diskussion om abortfrågor, eftersom vi får anledning att göra det när abortpropositionen behandlas. Jag tror inte heller att vi här skall ha någon längre diskussion om Dagmarreformen. Den har riksdagen i sedvanlig ordning behandlat och också beslutat om. Men eftersom Anita Bråkenhielm gör vissa kopplingar till Dagmarreformen i sin interpellation, vill jag hänvisa till riksdagsbeslutet i samband med att reformen genomfördes. Nu ger man ett generellt bidrag till förebyggande verksamhet, och i den ingår också abortförebyggande arbete. Riksdagen har genom utskottet understrukit att det nya ersättningssystemet inte får innebära att en fortsatt utbyggnad förhindras och anser att det bör ankomma på regeringen att uppmärksamt följa frågan samt ta de initiativ som erfordras för att säkerställa en god tillgång och standard på preventivmedelsoch abortrådgivning. Skulle det visa sig att de nya reglerna förhindrar en fortsatt utbyggnad, måste det övervägas att inför nästa förhandlingsomgång aktualisera frågan om en övergång till en särskild ersättning för detta mål. Detta uttalande har alltså riksdagen gjort gentemot regeringen. Jag kan ändå inte underlåta att göra en kommentar här. Anita Bråkenhielm talar om de små orterna och deras val av offentlig alternativt privat vård. På vilka små orter, Anita Bråkenhielm, finns det fritidspraktiker? Dessa finns i största utsträckning i de stora kommunerna och i de stora städerna. Ute i de små orterna finns vårdcentraler, och vårdcentraler saknar ofta läkare över huvud taget, eftersom det är svårt att få läkare att ta tjänst på de små orterna i glesbygdsområden. Jag vill kraftigt understryka att Dagmarreformen inte undanröjer de privata alternativen. Det står i propositionen och i riksdagsbeslutet att den privata vården utgör ett värdefullt 23 Jag har också fått rapporter om tillämpningen ute i landstingen. Jag var senast i går i Östergötland och fick information om diskussioner som förs mellan läkarföreningen och fritidspraktikerna. I Östergötland och på andra håll möter jag en generositet. Man försöker att tillämpa reformen så mjukt och generöst som också var avsikten enligt beslutet. Alla förhandlingar är ännu inte klara, men jag tror att vi vid årsskiftet har en väl fungerande verksamhet på detta område. Anita Bråkenhielm som god moderat misstror landstingen. Men jag har en god förhoppning om att landstingen följer hälsooch sjukvårdslagen, som mycket starkt talar om patientens ställning. Det är patienten som vi i första hand skall slå vakt om. Patienten har enligt lagen en stark ställning. Jag tror att landstingen arbetar i enlighet med hälsooch sjukvårdslagens målsättning. Den lagen har riksdagen antagit under mycket stor enighet.

Herr talman! Det är kanske inte någon alldeles korrekt beskrivning av en god moderat att man är skeptisk till landstingen. Att vara en god moderat är däremot att vara skeptisk till monopol. En väsentlig funktion som alternativen har i detta sammanhang är att vara slaven på landstingens triumfvagn — att lära landstingen att de är dödliga. Vi har alla sett att Stockholms läns landsting har genomfört skärpningar och förbättringar sedan City Akuten kom till. Dessförinnan fanns det inget större intresse för vare sig kvällstidsmottagningar eller tillmötesgående av enskilda individers önskemål. Det här med konkurrens är mycket viktigt. Det finns små orter med fritidspraktiker. I Eksjö t.ex., som är en av de kommuner som ligger närmast mig, finns det gynekologer som arbetar på sjukhuset på dagen och som fritidspraktiker på kvällarna, vilket är mycket uppskattat. Inom landstingen finns nu en tendens att vara negativt inställd till kvalifikation och till specialister över huvud taget, en allmäntro på detta med allmänläkeriet och vårdcentraler som skall klara allt. En välvilligare inställning till specialister, praktiker, mångfald vore inte så dumt. Även om inställningen i fråga om Dagmarprojektet är mer positiv till heltidspraktiker, åtminstone på papperet, är den tyvärr klart negativ till dem som vill göra en extra insats på sin fritid. Det är också viktigt att konstatera att de insatser som görs på fritiden är kolossalt mycket billigare för samhället än det alternativ som föreslås i Göteborg, där man vill anställda fler läkare på vårdcentralerna. Att över huvud taget lägga sig i hur mycket människor vill arbeta och hur mycket de vill göra extra är en negativ attityd. Men som väl är, är ett riksdagsbeslut inte för alltid givet. Visar det sig att det är felaktigt går det att ändra det. Vi får se vad som händer och föra en hård kamp i fortsättningen, var och en från sina ideologiska utgångspunkter och sin syn på verkligheten. Det viktigaste är att man hela tiden försöker se verkligheten utifrån individens perspektiv i stället för utifrån maktens perspektiv.

Herr talman! Gunnar Olsson har frågat mig dels om hälsooch sjukvårdslagen — HSL — gäller oinskränkt inom psykatrin i förhållande till patienter som vårdas frivilligt där, dels i vilken mån HSL:s bestämmelser är tillämpliga för patienter som vårdas tvångsvis med stöd av lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård i vissa fall . Bakgrunden till frågan är att det enligt frågeställaren råder oklarhet om huruvida HSL är tillämplig på den psykiatriska vården, vilket gör det svårt för förtroendenämnderna inom hälsooch sjukvården att på ett tillfredsställande sätt stödja patienter inom denna vårdform. HSL avser all hälsooch sjukvård som landstingskommunerna och de tre landstingsfria kommunerna meddelar. Enligt 3 § HSL skall sjukvårdshuvudmännen erbjuda dem som bor inom landstingskommunen/kommunen en god hälsooch sjukvård. I samma paragraf anges att en god hälsooch sjukvård skall särskilt 1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i vården 2. vara lätt tillgänglig och 3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patienten och hälsooch sjukvårdspersonalen. Vidare stadgas att vården och behandlingen så långt det är möjligt skall utformas i samråd med patienten samt att patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och behandlingsmetoder m.m. Dessa bestämmelser gäller således både den somatiska och den psykiatriska vården. Den grundläggande principen om frivillighet som gäller inom hälsooch sjukvården har genom HSL blivit starkare betonad. I annan lagstiftning finns det bestämmelser som begränsar patientens rätt till självbestämmande, nämligen i LSPV, i lagen om kastrering och i smittskyddslagen . Det är viktigt att understryka att tvångsvård enligt dessa lagar inte får ses som behandlingsformer vid sidan av den frivilliga vården. De nämnda lagarna är endast instrument för att göra det möjligt att i vissa situationer och för begränsad tid ge vård och behandling till skydd för patienten eller hans omgivning även när patienten motsätter sig det. Svaret på Gunnar Olssons fråga är således att HSL:s grundprinciper för en god hälsooch sjukvård gäller även sådan vård och behandling som meddelas utan den enskildes samtycke. Socialberedningen har i betänkandet Psykiatrin, tvånget och rättssäkerheten i sitt förslag till ny psykiatrisk tvångslagstiftning klart gett uttryck för samma synsätt. Socialberedningens förslag innebär att LSPV ersätts av främst en lag om akut psykiatrisk tvångsvård, den s.k. akutlagen. I en inledande bestämmelse i förslaget till ny lag slås fast att vården av människor med psykiska störningar skall ges i samförstånd med patienten enligt bestämmelserna i HSL. Socialberedningen föreslår också att särskilda insynsnämnder skall inrättas i varje län med uppgift att följa den psykiatriska tvångsvården. På nämnderna skall ligga ett ansvar att informera och samråda med patienter, personal och vårdansvariga i vårdoch utbildningsfrågor, med sjukvårdshuvudmännen om tvångsvårdens utformning i stort och med kommuner och andra myndigheter om rehabiliteringen av tvångsvårdade patienter. Insynsnämnderna avses i första hand ersätta dagens utskrivningsnämnder. Socialberedningens förslag bereds f.n. inom regeringskansliet. För all hälsooch sjukvårdspersonal gäller sedan 1980 enligt den s.k. tillsynslagen att den skall vinnlägga sig om att ge patienten sakkunnig och omsorgsfull vård och så långt det är möjligt utforma och genomföra vården i samråd med patienten. Personalen skall också visa patienten omtanke och respekt. I varje landstingskommun och landstingsfri kommun skall enligt en särskild lag om förtroendenämnder inom hälsooch sjukvården på försök finnas en eller flera förtroendenämnder för den hälsooch sjukvård som ombesörjs enligt hälsooch sjukvårdslagen. Nämndernas uppgift är att främja kontakten mellan patienten och hälsooch sjukvårdspersonalen samt att förmedla den hjälp till patienterna som förhållandena påkallar. Verksamheten omfattar såväl den somatiska som den psykiatriska vården. Försöksverksamheten med förtroendenämnder upphör den 1 juli 1985. För att kunna ta ställning till hur nämnderna bör vara utformade i framtiden har försöksverksamheten utvärderats. En rapport har utarbetats av en arbetsgrupp inom socialdepartementet. Rapporten bereds f.n. inom regeringskansliet. Av en enkät som gjorts under utvärderingen framgår att närmare 14976 av samtliga ärenden hos förtroendenämnderna under en sexmånadersperiod avsåg psykiatrisk vård enligt HSL eller LSPV. Några särskilda problem vad avser den psykiatriska vården har inte redovisats under utvärderingen.

Herr talman! Statsrådet Gertrud Sigurdsen har här i dag presenterat väl genomarbetade interpellationssvar i viktiga hälsooch sjukvårdsfrågor. Detta gäller också det svar som lämnats på min interpellation, och det tackar jag för. Det framgick säkert av min interpellation att jag byggde den på erfarenheter som jag fått från arbetet i en av de förtroendenämnder som sedan fyra år tillbaka verkar ute i landet. Min erfarenhet är att vi inte så sällan upplever att vi har svårare att på ett tillfredsställande sätt stödja patienter som vårdas inom den vårdform det här gäller. Därmed kan jag direkt gå över till att något kommentera det sista stycket i svaret, där statsrådet hänvisar till den rapport som har utarbetats av en arbetsgrupp inom hennes eget departement. I den allra sista meningen i det stycket sägs att några särskilda problem vad avser den psykiatriska vården inte har redovisats under utvärderingen av förtroendenämndernas arbete. Jag ser det kanske inte riktigt så. De människor det här gäller har onekligen svårare än andra patienter att beskriva sin situation och nå fram med sina problem till patientkontaktnämnden och också till oss i förtroendenämnderna. Vi vet att det ligger i sjukdomens natur att det kan bli fråga om övervärderingar och dramatiseringar av kanske i och för sig obetydliga saker. Men mitt i allt detta finns det också ibland berättigade skäl att granska påståenden om felbehandling och i en del fall omild behandling. Det är kanske de senare som utgör de allra svåraste problemen för oss. Vi kan få brev från en sjuk person som riktar en ibland hård kritik mot vårdare för att dessa använt avancerat bryska metoder i de dagliga vårdrutinerna. Även om man som lekman i vissa fall har anledning att tvivla på att det kan ha gått till så som patienten beskriver det, kan man inte bara nonchalera ett rop på hjälp av den här karaktären, utan fallet måste undersökas. Herr talman! Det är problem av den här sorten som jag syftar på när jag i min interpellation säger att vi i förtroendenämnderna upplever det vara svårt att på ett tillfredsställande sätt stödja de patienter som utgör de rena psykfallen. I den enkät som gjorts för att utvärdera arbetet i förtroendenämnderna uppges att närmare 14 96 av samtliga ärenden under en sexmånadersperiod hos dessa nämnder avsåg psykiatrisk vård enligt HSL och LSPV. Jag betvivlar inte att denna siffra är riktig. Jag vet att av de totalt 555 fall som under åren 1981-1982 behandlades av förtroendenämnden i Stockholms läns landsting var 64 fall så att säga psykfall. Det motsvarar omkring 11 96. Uppgiften att 14 20 av ärendena under den sexmånadersperiod det här är fråga om avser patienter som vårdas inom psykiatrin stämmer också rätt bra med vad som gäller för ärendetillströmningen hemma i Värmland, men jag vet att vi utslaget på en längre period har haft procentuellt fler fall som rör sådana patienter. Jag vågar också påstå att det ibland kan vara svårt att få genomslagskraft för de förslag till åtgärder som vi lägger fram i de fall det gäller patienter som meddelas vård med stöd av LSPV.

Herr talman! Som framgår av det utförliga interpellationssvaret har socialberedningens majoritet lagt fram ett betänkande som i korthet går ut på att vi skall få en ny lag om psykiatrisk tvångsvård, en s.k. akutlag. Enligt förslaget skall det i varje län också inrättas särskilda insynshämnder med uppgift att följa den psykiatriska tvångsvården. Detta ger mig anledning att ställa två korta följdfrågor. För det första: Innebär det förhållandet att socialberedningens förslag om en ny tvångslag f.n. bereds inom regeringskansliet att vi kan motse en proposition i ärendet exempelvis under våren 1985, så att riksdagen kan fatta beslut i frågan nästa år? För det andra: Om de nuvarande förtroendenämnderna kommer att få fortsätta sin verksamhet, innebär detta att de föreslagna insynsnämnderna skall arbeta parallellt, så att det kommer att finnas två nämnder i varje län som får till uppgift att ffrämja kontakten mellan patienten och den vårdgivande personalen?
Herr talman! Jag delar naturligtvis Gunnar Olssons uppfattning att det är svårare för de patienter som finns inom den psykiatriska vården att göra sig hörda och att få sina synpunkter framförda. Jag får också höra sådana här nödrop från patienter i min verksamhet på socialdepartementet, vilka jag vidarebefordrar till förtroendenämnderna. Med anledning av de direkta frågor som Gunnar Olsson ställde till mig vill jag säga att socialberedningens betänkande nu är ute på remiss, som det heter. Remissvaren skall vara klara till den 15 januari. Detta är en omfattande lagstiftning, som det tar tid att bereda. Förslaget måste givetvis gå till lagrådet innan vi kan ta ställning och skriva en proposition som skall föreläggas riksdagen. Min ambition är att vi skall kunna lägga fram en proposition under vårriksdagen, men jag kan i dag inte säga om den propositionen även hinner behandlas under vårriksdagen. Som jag sade är det fråga om en omfattande lagstiftning, som det tar tid att behandla — även propositionsskrivningen tar tid för departementet. När något beslut i den här frågan kan fattas, kan jag i dag inte säga.

Herr talman! Jag tackar även för detta. Jag förstår mycket väl att det hela kommer att ta tid; det är en komplicerad fråga. Eftersom remisstiden inte går ut förrän i januari kan man naturligtvis inte begära att en proposition skall vara färdig förrän tidigast någon gång under våren. Jag tänkte att det skulle vara möjligt att fatta ett beslut här i riksdagen hösten 1985 för att lagen eventuellt skall kunna träda i kraft vid årsskiftet 1985-1986. Innan vi slutar den här lilla dialogen vill jag bara säga att all hälsooch sjukvård i princip skall vara frivillig, men det gäller dock inte de patienter som vårdas enligt denna tvångslag. Som statsrådet har förstått, och som vi är eniga om, är det dessa patienters problem som jag har velat lyfta fram. Jag anser nämligen att även i deras fall måste det finnas ett förtroende mellan patient och vårdpersonal. Även dessa patienter skall därför, som jag ser det, bl.a. kunna vända sig till den läkare som han eller hon har förtroende för. Kanske är det just i dessa patienters fall allra viktigast att principen om förtroende fungerar så bra som det över huvud taget är möjligt. Jag hoppas att den aviserade propositionen leder till ett beslut under nästa år. Jag ber än en gång att få tacka för det fylliga svaret.

Herr talman! Jag vill meddela att jag inte inom den föreskrivna tiden kommer att besvara Göran Ericssons interpellation 1984 85:31 om den enskildes rättssäkerhet och integritet. Skälet är att interpellanterna inte kan ta emot svaren vid den ursprungligen avsedda tidpunkten. Jag har kommit överens med Göran Ericsson och Nic Grönvall om att interpellationerna skall besvaras torsdagen den 8 november 1984. Jag kommer då även att svara på Ann-Cathrine Haglunds fråga om åtgärder mot våldsbrott.

Herr talman! Olle Svensson har — mot bakgrund av att yttrandefrihetsutredningen vid årsskiftet 1983-1984 överlämnade betänkandet Värna yttrandefriheten — frågat mig dels hur tidsplanen för propositionsarbetet ser ut, dels om jag ämnar ge förtursbehandling åt någon av de i utredningen aktuella frågorna. Jan-Erik Wikström har frågat mig dels vilken tidsplan regeringen har för den fortsatta behandlingen av frågorna om yttrandefriheten, dels om regeringen kommer med förslag, som innebär att all videofilm skall förhandsgranskas, och hur regeringen i så fall avser att en sådan granskning praktiskt skall utföras. Yttrandefrihetsutredningens betänkande innehåller förslag till en ny yttrandefrihetsgrundlag som bygger på de bärande principerna i tryckfrihetsförordningen. Betänkandet har remissbehandlats. Arbetet med remissammanställning pågår f.n. i justitiedepartementet. Det förslag som yttrandefrihetsutredningen har lagt fram har föregåtts av ett långt och tidskrävande arbete. Förslaget är omfattande och avser ett flertal komplicerade frågor. Den tid som har stått till buds för att bereda förslaget i regeringskansliet har varit kort. Det har därför inte varit möjligt att lägga fram en proposition på grundval av hela det omfattande förslaget i sådan tid att ett första beslut skulle kunna fattas vid innevarande riksmöte. På grund av regeringsformens bestämmelser om grundlagsändringar hade en proposition i så fall måst lämnas till riksdagen senast den 15 november. Arbetet har i stället inriktats på att få fram ett förslag till grundlagsändringar som skall kunna antas av riksdagen i anslutning till 1988 års val. Det blir därigenom möjligt att samordna behandlingen av förslaget till yttrandefrihetsgrundlag med det kommande förslaget till följdlagstiftning. Ett sådant förslag till lagstiftning bör kunna remitteras till lagrådet våren 1986. Utredningens förslag till åtgärder mot våldsskildringar i filmer och videogram har utsatts för betydande kritik under remissbehandlingen. Frågan har också blivit föremål för stor uppmärksamhet i den allmänna debatten, där olika meningar har gjorts gällande. Regeringen har därför ansett det nödvändigt att låta utreda denna besvärliga fråga ytterligare. Det är emellertid angeläget att åtgärder så snart som möjligt vidtas för att motverka spridningen av videogram med extrema våldsskildringar. Jag har därför för avsikt att föreslå regeringen att lägga fram en proposition om ändringar i nu gällande lagstiftning som skall kunna tillämpas i avvaktan på att utredningen blir klar. Arbetet med denna proposition pågår i departementet. Jag räknar med att den kommer att kunna överlämnas till riksdagen under innevarande riksmöte. Detta förslag kommer inte att gå ut på att man skall införa förhandsgranskning av alla filmer och videogram utan kommer att rikta sig mot våldsskildringar i videogram som är avsedda att visas offentligt. Vidare kommer förslaget att innebära vissa skärpningar av videovåldslagen. De tilltänkta ändringarna förutsätter emellertid en mindre ändring i regeringsformen. Ett förslag härom kommer att läggas fram för riksdagen före den 15 november i år.

Herr talman! Tack för svaret. Yttrandefrihetsutredningens betänkande är kanske det viktigaste som har avlämnats på senare tid i vårt land. Det berör ett område som ligger oss liberaler särskilt varmt om hjärtat. Betänkandet är välskrivet. Bitvis är det närmast lysande, särskilt i fråga om avsnitten om yttrandefrihetens grundläggande betydelse för vår demokrati och våra idétraditioner. Att det är hög tid att reformera och förstärka reglerna kring yttrandefriheten beror bl.a. på den snabba utvecklingen när det gäller nya medier och ett ökat informationsutbud i skilda former. Yttrandefriheten får aldrig ses som en gång för alla given i en form. För att bevara sin livskraft måste den utvecklas och anpassas till förändrade krav. Justitieministern meddelar nu att regeringens avsikt är att presentera en proposition byggd på yttrandefrihetsutredningen under nästa mandatperiod. Det är bra. Regeringens tidsplan kan jag acceptera. Men det är viktigt att arbetet i dag bedrivs på ett sådant sätt att propositionen inte kommer alltför Jag har frågat hur regeringen ser på förhandsgranskningen av videogram. Fredagen den Därvidlag beslöt som bekant den socialdemokratiska partikongressen att 19 oktober 1984 censur borde införas för all videoproduktion. Jag tolkar justitieministerns svar så att han inte anser att partikongressens : 5 5 ET ä å Omaarbetet med beslut karbtigga till grund för en proposition. Jag har full förståelse för en proposition om den Sfkinbedömming: offentliga yttrande Jag menar dessutom att yttrandefrihetsutredningens förslag på denna punkt är väl värt att pröva. Jag hälsar också med tillfredsställelse den skärpning av videovåldslagen som justitieministern nu aviserar. Det förslaget skall prövas i positiv anda. Låt mig där få påpeka att det skulle vara en styrka om prövning av åtal enligt videovåldslagen kunde ske vid en och samma domstol, t.ex. vid Stockholms tingsrätt i stället för i ett stort antal tingsrätter som kan komma till olika bedömning av samma filmer.

Herr talman! Jag vill till justitieministern framföra ett tack för svaret på min interpellation. Min första fråga gällde hur tidsplanen för arbetet på en proposition med anledning av yttrandefrihetsutredningens förslag såg ut. Vi har nu fått veta att siktet i justitiedepartementet är inställt på att ett förslag till lagstiftning bör kunna remitteras till lagrådet våren 1986. Självfallet är den första reaktionen besvikelse över att ett första beslut inte kan fattas under innevarande riksmöte. Om så hade varit fallet skulle förhoppningsvis den utbyggda yttrandefrihetslagstiftningen ha kunnat definitivt fastställas efter valet 1985 och ha trätt i kraft kanske redan den 1 januari 1986. Nu blir det ytterligare minst tre års dröjsmål. Å andra sidan vill jag gärna bekräfta att det varit ett tidsödande uppdrag för de utredningar som arbetat med frågan att så långt möjligt ge andra uttrycksformer samma grundlagsskydd som tryckfrihetsförordningen ger det tryckta ordet. Den som i likhet med mig deltagit i utredningsarbetet om de här frågorna sedan 1970 kan kanske anklagas för att kasta sten i glashus om han kräver en forcering av lagstiftningsarbetet just i finishen. Det är positivt att regeringen har en klart tillkännagiven tidtabell för arbetet med den nya yttrandefrihetslagstiftningen. Min uppfattning är att remissinstanserna i huvudsak har ställt sig bakom huvudprinciperna i betänkandet. Två risker fanns då man ställdes inför att ge andra uttrycksformer så långt möjligt samma starka, detaljerade grundlagsskydd som det tryckta ordet redan har. Dessa följer med för hårt drivna krav på enhetlighet. Man kunde tunna ut det tryckta ordets villkor för att kunna tillgodose andra uttrycksformer. Det var den ena risken. Den andra var att man kunde frångå föresatsen att ge andra uttrycksformer bästa möjliga villkor, bara därför att man inte i alla avseenden kunde ge dem samma villkor som det tryckta ordet. Den politiska enighet som uppnåddes under medverkan av 31 fem partier i yttrandefrihetsutredningen och remissinstansernas bedömningar talar för att båda riskerna har avvärjts. Därmed har enligt min mening en god utgångspunkt skapats för propositionsarbetet, även om flera knäckfrågor kan återstå att lösa. Jag delar justitieministerns uppfattning att det är en fördel att man kan samordna behandlingen av förslaget till yttrandefrihetsgrundlag med det kommande förslaget till följdlagstiftning. Det underlättar också det arbete som vi står inför i konstitutionsutskottet. Jag vill fråga justitieministern om inte arbetet i regeringskansliet med massmedieutredningens förslag också bör göras under hänsynstagande till behovet av en samordning med kommande yttrandefrihetslagstiftning. Min andra fråga till justitieministern gällde om han avsåg att ge förtursbehandling åt någon av de i utredningen aktualiserade frågorna. Svaret på denna fråga tolkar jag som att utredningens sjunde kapitel om filmcensur, pornografi och våldsskildringar får en särbehandling och kommer att tas upp i två etapper. Det är riktigt att detta är en hett diskuterad fråga bland allmänheten och att man inte har nått fram till några bestående resultat trots omfattande utredningar under decennier. Justitieministern säger att en proposition är att vänta under innevarande riksmöte om förhandsgranskning av videogram som är avsedda att visas offentligt, på samma sätt som i dag gäller för offentligt visad film. Synkroniseringen av bestämmelserna för offentligt visad video och film är en riktig åtgärd, som också yttrandefrihetsutredningen förordade. Beträffande förhandsgranskningen är för mig överklagandemöjligheterna en central fråga. Två syften skall tillgodoses. Skyddet för främst barnen — mot en cynisk exploatering — skall stärkas. Garantier skall sökas för att seriösa våldsskildringar — med verklighetsbeskrivningar och konstnärlig gestaltning — inte stoppas. F.n. är regeringen överklagandeinstans. Jag har ett minne av hur hela regeringen Erlander vid ett tillfälle sökte sig till biografbyrån för att se filmsekvenser ur filmen 491 som censuren ville förbjuda. Det är en ganska opraktisk ordning. För mig har det tett sig bättre med en prövning i yttrandefrihetsprocess, om det gäller sådana fall där det kan uppstå olika uppfattningar om huruvida delar av en film skall förbjudas eller ej. Kan också den frågan komma upp i arbetet på propositionen om vem som skall bli överklagandeinstans? Jag anser vidare att det vore värdefullt — med tanke på den systematik som tillämpas i den föreslagna yttrandefrihetsgrundlagen — om TF:s system med en utgivare som ensam bär ansvaret för vad som trycks fördes över på så sätt att ansvaret för ett videogram eller en film vilar på en särskild utgivare. Slutligen är det, herr talman, mycket viktigt att de beslut som skall fattas i riksdagen under 1985 om de nya medierna och den utvidgade förhandsgranskningen inte blir stötestenar under justitiedepartementets arbete på den proposition om yttrandefrihetsgrundlagstiftningen som justitieministern i dag har ställt i utsikt skall kunna komma våren 1986. Med dessa reflexioner vill jag än en gång tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill till Jan-Erik Wikström säga att i övervägandena i det arbete på kortare sikt som vi har inlett på en översyn av videovåldslagen ingår frågan om forum i mål enligt lagen. På Olle Svenssons direkta fråga om samordningen mellan arbetet på en proposition om yttrandefrihetslag och utredningens fortsatta arbete med följdlagstiftningen, vill jag svara att en sådan samordning självfallet skall åstadkommas. Jag är övertygad om att vi i ett resonemang mellan departementet och utredningen kommer att finna ändamålsenliga sådana samarbetsformer.

Herr talman! Margé Ingvardsson har frågat mig när regeringen ämnar lägga fram en proposition om de differentierade vårdavgifterna. Den arbetsgrupp inom socialdepartementet som har haft i uppdrag att följa upp tillämpningen av differentierade vårdavgifter vid sjukhusvård och som senare fick i uppgift att även belysa olika möjligheter till lösningar har slutfört sitt arbete våren 1984. Arbetsgruppens slutrapport liksom gruppens delrapport remissbehandlas f. n. Remisstiden går ut den 1 november i år. När remissinstanserna har lämnat sina synpunkter och frågan har beretts i vederbörlig ordning avser jag att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i denna fråga.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

I maj var den tillsatta arbetsgruppen klar med sitt uppdrag. Det hade alltså funnits möjlighet att komma med ett förslag under hösten. På grund av att regeringen inte nu kommer att lägga fram ett förslag under hösten — det finns nämligen inte upptaget på propositionsförteckningen för 1984 — finns det alltså ingen möjlighet att få en ändring i systemet ens under 1985. 39 19 av sjukvårdshuvudmännen tillämpar nu systemet. 5 sjukvårdshuvudmän har beslutat att införa systemet men väntar med tillämpningen, och 2 har beslutat att inte införa detsamma. De 19 sjukvårdshuvudmän som tillämpar systemet har i vissa fall byggt upp en ganska omfattande administration. Ju längre det dröjer innan regeringen kommer med ett förslag till förändring, desto mer låses systemet fast. Ett av huvudskälen till att införa de differentierade vårdavgifterna var rättvisekravet, sades det. Men rättvisan har inte ökat. I stället är det orättvisan som har ökat mellan pensionärer, mellan olika landstingsområden och mellan pensionärer och andra. Anser regeringen att systemet med differentierade vårdavgifter medför problem, t.ex. orättvisa mellan pensionärer? Två pensionärer ligger på samma vårdsal — det här är ett exempel som vi har hört förut. Den ena är miljonär men folkpensionär och betalar samma vårdavgift som den pensionär som är utan förmögenhet men som har en full ATP-pension. Anser regeringen att det är förödmjukande för den enskilde och sätter den personliga integriteten ur spel när man tvingas redovisa att man önskar behålla en större del av pensionen för personliga utgifter, t.ex. för att gå till hårfrisörskan, köpa kläder, nöjen, osv.? Anser regeringen att det medför problem när en socialdemokratisk regering håller fast vid ett system som många inom arbetarrörelsen anser strida mot arbetarrörelsens grundläggande uppfattning, att sjukvården skall betalas solidariskt och lika av alla?
Herr talman! Jag är inte i dag beredd att gå in i en diskussion i sakfrågan. Jag tycker att även Margé Ingvardsson skulle tycka att det är ett riktigt förfaringssätt i god demokratisk ordning att rapporter remissbehandlas. Remisstiden går ut den 1 november. Vissa remissinstanser har dessutom begärt och medgivits något förlängd tid till den 15 november. Jag upprepar vad jag sade i mitt interpellationssvar den 19 januari i år: ”När beredningsarbetet är avslutat, avser regeringen att återkomma till riksdagen.”
Herr talman! Statsrådet har också sagt i de debatter som vi har haft om de här avgifterna, att hon har tagit det som en direkt beställning från riksdagen att beredningsarbetet skulle utföras skyndsamt. I utskottsbehandlingen av ärendet anges också klart att det skall vara en skyndsam utredning. Arbetsgruppens slutrapport låg klar i maj i år, och det hade alltså funnits möjlighet att följa det riksdagen hade sagt om skyndsam behandling och komma med en proposition i höst. Statsrådet är i dag inte ens beredd att tala om när vi kan vänta oss en proposition. Får jag fråga direkt: Kan vi vänta oss propositionen under våren — för det är väl ändå meningen att det skall komma en proposition i frågan?